Herr talman! Jag begärde ordet när herr Andersson i Essvik sade att detta är en mycket komplicerad fråga. Men utskottet har ju lämnat anvisning om hur man skulle kunna lösa frågan på ett vettigt och riktigt sätt. Man kommer inte ifrån att som situationen i dag är, så är det nästan omöjligt att på vettiga ekonomiska grunder köpa ihop skog på det sätt som regering och riksdag önskar för att därigenom få fram större brukningsenheter. Detta utgör en hämsko på hela rationaliseringsutvecklingen. Det borde vara riksdagens uppgift att se till att man stimulerar till de åtgärder som man själv fattat beslut om. Därtill kommer det sjunkande rånettovärdet i våra skogar. Det ser ut som det funnes en allt starkare vilja hos lantbrukare och andra skogsägare att just mot bakgrunden av den ekonomiska situation på skogsområdet, som vi befinner oss i, göra dessa stödköp för att skapa möjligheter till rationalisering. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionen II: 604 hemställes om en utredning i syfte att framlägga förslag om att till staten överföra den privatägda krigsmaterielproduktionen. Bankoutskottet föreslår riksdagen att avslå motionen och gör detta med exakt samma motivering som i december 1966, då riksdagen senast behandlade en motion med samma yrkande. I utlåtandet nr 55 hänvisar utskottet till de yttranden som vid nämnda tillfälle hade inhämtats från försvarets fabriksverk, Sveriges industriförbund och Landsorganisationen. Jag vet inte, herr talman, hur brukligt det är att använda remissvar flera gånger. Jag har haft den uppfattningen att remissvaren hade en viss likhet med engångsglaset, men eftersom bankoutskottet finner remisssvaren användbara även i år, tillåter jag mig att ägna några minuter åt desamma. Vad gäller yttrandet från Sveriges industriförbund skulle jag vilja ställa följande fråga: Kan man över huvud taget tänka sig att Industriförbundet skulle ställa sig positivt till ett förstatligande av något slag av privatägd produktion? Svaret är givet — det kan man naturligtvis inte tänka sig. Enligt min mening kan därför Industriförbundets synpunkter på den här frågan saklöst lämnas därhän.

Jag tolkar inte detta över två år gamla remisssvar som ett avståndstagande från motionens syfte i och för sig. Vad beträffar den först nämnda remissinstansen, försvarets fabriksverk, ifrågasätter jag starkt, om det inte hade varit på sin plats att inhämta årsfärska synpunkter därifrån. Det är mot bakgrunden av detta statliga företags ut veckling under de senaste två åren som jag ifrågasätter detta. Den företagsredovisning som finns i finansdepartementets publikation Statliga företag visar en påtaglig expansion för verkets vidkommande. Låt mig bara anföra några siffror. Omsättningen ökades ifrån 205,3 miljoner kronor räkenskapsåret 1965 68. Produktionen av krigsmateriel ökade under samma period från 125 till 228 miljoner kronor.

Den 1 juli i fjol uppgick centrala flygverkstaden i Arboga i fabriksverket.

Herr talman! Jag söker undvika en upprepning av de argument som min partikamrat Axel Jansson anförde den 7 december 1966. På en punkt tvingas jag emellertid att tangera en upprepning. Emot utskottets påstående om att »inget framkommit som antydde att svenska företag gjort oskäliga vinster vid leveranser till det svenska försvaret» redogjorde herr Jansson för vinsterna för de båda storleverantörerna SAAB och Bofors. Även i utlåtandet nr 55 hävdar bankoutskottet att några oskäliga vinster inte förekommit. Nu är, herr talman, »Oskäliga vinster» ett mycket tänjbart och svårdefinierbart begrepp men jag anser det både orimligt och onödigt att kupongklippare skall kamma hem vinster över huvud taget på landets behov av krigsmateriel. Det är ju vad de gör i ökad grad. 1966 fick aktieägarna i SAAB 11,6 miljoner i utdelning, 1967 12,9 miljoner. Då hade man ändå ökat investeringsfonden från 28 till 46,8 miljoner kronor. En utdelning av 10 procent på aktiekapitalet kan väl inte precis kallas för småpotatis. Beträffande Bofors skriver Affärsvärlden Finanstidningen följande i nr 16—17 för i år i ingressen till sina bokslutskommentarer följande: »Åren 1964—566 karakteriserades för Bofors del av en uppladdning för en kommande faktureringsökning framför allt inom den militära sektorn. Visserligen steg omsättningen även under dessa år, mera påtagligt dock först under 1966. I fjol utlöstes emellertid denna uppladdning i en förhållandevis markant ökning av faktureringen, som drog sig uppåt med nära 20 Z. Detta innebär samtidigt att fjolårets omsättning hamnade på en nivå, som med 30 Z0 överstiger den som nåddes under 1965. Till alldeles övervägande del faller uppgången under dessa båda år på den militära sektorn, som ökat med 70 70 under tvåårsperioden. Den under första hälften av 1960-talet stadigt växande andelen av civila produkter har därmed pressats tillbaka från 62 7 av moderbolagets omsättning till jämnt hälften i fjol. För innevarande år kommer denna siffra troligen att sjunka ytterligare, då bolaget räknar med en fortsatt stark faktureringstillväxt inom militärsektorn.» Herr talman! Eftersom jag icke kan finna, att landets och aktieägarnas intressen på någon punkt sammanfaller, ber jag att få yrka bifall till motion nr IT: 604.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att problematiken kring krigsmaterielindustrin är förtjänt av allra största uppmärksamhet. Att också de svenska förhållandena kommer under diskussion är utmärkt. Diskussionen bör kunna klarlägga under vilka villkor krigsmaterielindustrin arbetar här i landet. De villkoren skiljer sig på avgörande punkter från dem som gäller för annan industri. För att i Sverige få tillverka krigsmateriel krävs tillstånd av Kungl. Maj:t. En särskild myndighet, krigsmaterielinspektionen i handelsdepartementet, övervakar att bestämmelserna efterlevs. I fråga om försäljning av de tillverkade produkterna är också villkoren andra för krigsmateriel än för övriga produkter. På hemmamarknaden förekommer av naturliga skäl bara en köpare, staten, och på exportmarknaden kan inga försäljningar komma till stånd utan särskilt tillstånd av statliga myndigheter. Personligen vill jag deklarera att jag, fastän jag tillhör en politisk meningsriktning som inte i onödan förordar restriktioner, anser att det är alldeles riktigt att det allmänna har den kontroll över krigsmaterielindustrin på tillverkningsoch försäljningssidan som här har redovisats. Jag tror också att de flesta här i landet anser den nuvarande kontrollen bra. Men kommunisterna vill gå längre. De siktar till att få hela krigsmaterielproduktionen överförd i statlig ägo. Det kravet tror jag inte är allmänt omfattat. Ett besked härom är att kommunisterna när de tidigare har aktualiserat samma förslag — det var senast för två år sedan — inte lyckades övertyga någon utanför sin egen krets om att det skulle vara något att vinna på förslaget. Motionen återkommer nu i stort sett ordagrant överensstämmande med den som avslogs för två år sedan. Motargumenten kan därför bli desamma, och herr Thunborg behöver inte bli förvå nad över att remissvaren används flera gånger — de står sig bra även nu. Liksom motionärerna har begagnat saxen har också utskottet gjort det och återvänder nu med samma motargument som för två år sedan tillvann sig kammarens gillande.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
Herr talman!

Herr Regnéll har emellertid hävdat den meningen att alla — med undantag för kommunisterna — är överens om den nuvarande ordningen. Detta tror jag är att gå för långt. Några som inte är överens, herr Regnéll, är nämligen tillverkarna av krigsmateriel. I samma nummer — nr 16—17 — av Affärsvärlden Finanstidningen, varur jag nyss citerade uppgifter om bokslutet för Bofors, klagar dessa tillverkare bittert över de restriktiva exportbestämmelserna. Jag tycker, herr talman, att man också skall ha detta i minnet. Ty även om det finns en majoritet i riksdagens kamrar som är för den nuvarande ordningen är tillverkarna det icke. Dessa ser naturligtvis i liberalare exportbestämmelser möjligheter till ännu större vinster än de jag nyss nämnde. Herr Regnéll säger vidare att vi skall återkomma till denna fråga. Ja, den kommer igen, till dess att den löses på ett sätt som ligger i anslutning till vad motionärerna har påyrkat. Ty det förhållandet att — som jag tidigare sade — kupongklippare skall göra sig accelererade vinster på Sveriges behov av krigsmateriel framstår för flertalet människor utanför detta hus som en orättvisa. Skattebetalarna och medborgarna kommer icke hur länge som helst att finna sig i detta. Herr Regnéll kan därför vara övertygad om att det i dag inte är sista gången som denna fråga aktualiseras.

Herr talman! Herr Thunborg inledde sitt anförande med att förklara att han nu skulle ta upp något som han inte berört i sitt första yttrande, och jag förstår nästan att han inte kom in på denna fråga då. Hans anförande då var väl genomtänkt och disponerat, men en replik är kanske inte alltid lika väl genomtänkt. Det är så, att tillverkningen av krigsmateriel inte kan bestämmas — som herr Thunborg uttryckte det — i bolagens styrelserum. Där måste man ha klart för sig vilken krigsmateriel som efterfrågas av den statliga köparen i vårt land och vilken krigsmateriel som kommer att godkännas för export till andra länder. Om man bedriver tillverkning av annan krigsmateriel — alltså sådan som varken kan säljas hemma eller gå på export — gör man en dumhet. Då skadar man sina vinstintressen, vilka ju herr Thunborg menar att man omhuldar i alla andra sammanhang. Jag skall också ta fram några siffror, fastän det måhända inte är så särdeles sympatiskt att diskutera enskilda företags angelägenheter. Herr Thunborg talar om Bofors som ett praktexempel på hur kupongklipparna skor sig på de svenska skattebetalarnas bekostnad. I dag kostar en aktie i Bofors omkring 115 kronor medan samma aktie för några år sedan kostade ungefär 200 kronor. De som legat på sina aktier har alltså sett dem gå ned till nära nog halva det värde som de tidigare hade. De som förvärvade dessa aktier i ett prisläge på omkring 200 kronor får då som nu 8 kronors utdelning per aktie. De har alltså fått 4 procents ränta på de pengar de satsade när de köpte in sina aktier under de förhållanden jag angivit. Sedan skall de betala inkomstskatt på detta till staten. Det är inte särskilt mycket kvar för dessa »kapitalister», som herr Thunborg menar är så samhällsfarliga. Det är väl tvärtom nyttigt med en konkurrens mellan det allmänna, d. v. s. försvarets fabriksverk, vilket — såsom herr Thunborg mycket riktigt redovisat — har expanderat kraftigt, och de privatägda krigsmaterielindustrierna.

Herr talman! Jag vet inte riktigt vad ett värdeomdöme om min replikkonst har med denna fråga att göra. Jag avstår från att göra något sådant beträffande utskottsordföranden — det vore förmätet av mig som är ny i denna kammare. Men om det nu förhåller sig på det sättet, herr Regnéll, att det är staten som bestämmer det mesta om vad som skall tillverkas, om seriernas längd etc., varför då inte bifalla vår motion, där vi begär en utredning om möjligheterna att låta staten överta också det som återstår på detta område. Låt mig i detta sammanhang ge herr Regnéll ett litet blygsamt uppslag, eftersom herr Regnéll har apostroferat aktiekurserna i AB Bofors. Jag känner till en post som förmodligen är till salu, nämligen Röda korsets innehav av aktier i detta bolag. Det vore väl lämpligt att överväga, om inte samhället rätteligen borde överta denna post och på detta sätt få ett större inflytande. Herr talman! Jag yrkar fortfarande bifall till motionen.

Herr talman! Jag skall villigt erkänna att den fråga som nu på nytt behandlas i riksdagen inte är av så stort format. Men jag kan å andra sidan inte komma ifrån att den nu rådande ordningen enligt min mening orsakar en hel del onödigt trassel. Motionsyrkandet är mycket rimligt. Det framhålles även i reservationen och yrkandet borde, tycker jag, i generositetens namn kunna bifallas. Jag anser att denna fråga i viss mån gäller frioch rättigheter i det svenska samhället. Bakom en rent praktisk fråga står alltså en som är av mer principiell natur. Därför är frågan också engagerande. Tillhörighetsbegreppet vad beträffar församling enligt nuvarande ordning överdimensioneras en hel del, medan friheten sätts på svält. Man kan säga att nutidens självständiga människa inte ser på tillhörigheten på riktigt samma sätt som äldre generationer. Många känner sig höra hemma i en kristen tradition utan att med sitt namn spika tillhörigheten i en matrikel. Många deltar i en församlings arbete, gudstjänster och andeliv utan att verifiera detta i böcker. Jag anser därför att vi bör tillämpa denna vidare syn på tillhörigheten även när det gäller att bedöma frågan om vigsel. Det är ett glädjande faktum, som vi påpekar i reservationen, att de kristna samfunden i dagens Sverige står varandra närmare än förr i många hänseenden, i varje fall när det gäller frågor av den art det nu är fråga om. Billighetsskälen talar för att låta människor i ett fall som detta fritt få välja den vigselförrättare de vill ha. Det borde gälla präster såväl i svenska kyrkan som i de fria samfunden. Jag betraktar det som något självklart att människor skall ha rätt att vid ett av livets högtidligaste tillfällen vända sig till den person de vill med begäran att han skall tjäna dem vid deras vigsel. Som lagen nu är måste pastor i vissa fall avböja en sådan begäran och anföra att han inte kan, inte har rätt att förrätta vigsel, eftersom kontrahenterna inte tillhör hans kyrka. Som lagen nu är gäller samma svårigheter såväl präster i svenska kyrkan som pastorer i fria samfund. Jag har själv, herr talman, befunnit mig i denna situation och jag har känt det både tråkigt och en smula genant att behöva neka. Till de omistliga värden som vi alla betraktar som väsentliga i ett demokratiskt samhälle hör enligt min uppfattning just valfriheten. Vill man göra begränsningar av denna måste de motiveras med att gemenskapslivet i stort skulle ta skada. Det kan man inte säga i ett fall som detta. Vad gäller egentligen saken? Ingenting annat än att vi yrkar på en sådan ändring av reglerna att vigsel av svenska medborgare skall få förrättas inom kristet trossamfund så snart en av de trolovade tillhör något sådant samfund. Vi avser såväl svenska kyrkan som de fria samfunden. Enligt nuvarande regler får inte en präst viga människor som utträtt ur kyrkan, även om de är aldrig så kristna. Ett utträde behöver inte alltid tyda på en negativ inställning till kristen tro. Det kan finnas andra motiveringar. En frikyrkopastor får inte viga folk som tillhör ett annat frikyrkosamfund. Det normala är väl att den som vill ha vigsel inom ett kristet samfund tar ställning just genom tillhörigheten, men jag kan, herr talman, omöjligt anse att tillhörighet är synonym med ett namn i en matrikel. I så fall är tillhörighetsbegreppet för snävt. Kan man rimligen säga att det är som det bör vara när en pastor i Svenska missionsförbundet, som blir anmodad att viga t.ex. en baptist, eller tvärtom, måste säga att det inte går utan att vederbörande får gå till ett annat samfund? Jag kan inte inse att detta är riktigt. Sakligt sett är den nuvarande ordningen inte hållbar, även om den är formellt kallt korrekt — det är den givetvis. Även om denna fråga är liten, är den nuvarande ordningen i de fall där den blir aktuell enligt min uppfattning inte värdig en demokrati. Min mening — och även motionärernas och reservanternas — är denna: Låt vederbörande själva få avgöra hur de vill ha det vid vigseln! Ingen lider skada av det, varken person eller samhälle. De som fått vigselrätten ryktar nog sitt värv med ansvar, och vi får en del smärre irritationer mindre. Utskottet hänvisar till utredningar och remissbehandlingar av utredningar. Det kan man alltid göra, men de sakkunniga, som Kungl. Maj:t tillsatte i juni i år för fortsatt utredning av gestaltningen av förhållandet mellan staten och svenska kyrkan, skall enligt direktiven inte ta upp frågan om vigsel. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Den motion som ligger till grund för första lagutskottets utlåtande nr 39 är sannerligen inte ny. Den har upprepats under ett flertal riksdagar, men det innebär inte att frågan därför är mindre angelägen nu än tidigare. I en tid då debatten om kyrkans och de frikyrkliga rörelsernas inbördes förhållanden blir allt livligare kan man konstatera att gränslinjerna mellan de olika kristna samfunden i många hänseenden kommit att bli flytande. Det föreligger inte i dag på samma sätt som tidigare skarpa skiljelinjer mellan de olika kristna samfunden. Deita har medfört att människor av skilda skäl kan finna det önskvärt att vid sitt giftermål anlita annan vigselförrättare än pastorn i det egna samfundet. Motiven är utförligt redovisade i den motion som jag tillsammans med herr Nilsson i Agnäs har väckt, och det skulle inte finnas mycken anledning att ta upp kammarens tid, om det inte var för det enligt mitt sätt att se något anmärkningsvärda sätt, på vilket första lagutskottets majoritet avstyrkt vår motion. Som jag tidigare framhöll är motionen en gammal bekant, som vid åtskilliga tillfällen avstyrkts av första lagutskottet med motivet att frågan var föremål för utredning. Så sent som förra året avstyrkte utskottet framställningen med följande motivering: »Under bebandling av förevarande motion har ut skottet erfarit att proposition i anledning av familjerättskommitténs betänkande är under utarbetande inom justitiedepartementet samt att utredningen kyrka — stat beräknas avlämna sitt slutbetänkande omkring årsskiftet 1967— 1968. Med hänsyn härtill och då någon omständighet ej förekommit som föranleder utskottet att frångå sin tidigare uppfattning i frågan kan utskottet icke tillstyrka bifall till motionen.» Sedan riksdagen förra året avvisade motionen har också de båda åberopade utredningarna framlagt sina betänkanden. Har då de avslagsmotiv som utskottet anfört år efter år varit befogade? Nej! Familjerättskommittén har i sitt betänkande över huvud taget inte berört frågan, och kyrka—stat-utredningen har endast ägnat problemet ett par rader utan att egentligen ta ställning i själva sakfrågan. Den parlamentariska kyrka—Sstat-utredning som nu fortsätter arbetet har — det vill jag understryka — inte erhållit direktiv om att behandla detta spörsmål. Det anmärkningsvärda är enligt mitt förmenande att utskottet trots detta anser sig böra hänvisa till remissbehandlingen av kyrka—stat-utredningens slutbetänkande och förutsätter att det under denna remissbehandling skulle komma fram någonting som skulle kunna avgöra den av motionären aktualiserade frågan. Jag tycker att utskottsmajoriteten är skyldig att ta ställning till själva sakfrågan i stället för att återigen slingra sig undan, denna gång med hänvisning till en slutförd utredning, som bevisligen inte behandlat problemet. Det skulle vara nyttigt om utskottsmajoriteten ville redovisa de faktiska skälen till att man inte kan tillstyrka motionen. Måhända anser många att detta inte är någon stor fråga, men den kan för den enskilde individen vara nog så väsentlig. Det talas med all rätt så varmt om religionsfriheten i vårt land. Varför är man då så rädd för att ge ett konkret bevis på denna sin respekt för religionsfriheten? Hela denna fråga är enligt min uppfattning ett bevis för det vi brukar beteckna som Krångelsverige. Jag vill, herr talman, med det sagda yrka bifall till den till första lagutskottets utlåtande nr 39 fogade reservationen av herr Arvidson m.fl.

Herr talman! Såväl herr Gustafsson i Borås som herr Fridolfsson i Stockholm har påpekat att den fråga vi nu behandlar inte är ny. Detta är alldeles riktigt. Alla kan vi väl instämma i mycket av vad herr Gustafsson här anförde; dock finns det skilda uppfattningar om ställningstagandet. Herr Fridolfsson har redogjort för den tidigare behandlingen av ärendet samt de gångna årens utlåtanden, varför jag alltså här kan förbigå den delen. I motionen hemställes om sådan ändring i giftermålsbalken, att kristet trossamfund skall få förrätta vigsel så snart en av de trolovade tillhör något kristet trossamfund. Motionärerna yrkar alltså på en utvidgning av lagens bestämmelser på sådant sätt, att vigsel inom kristet samfund skall få äga rum oavsett om någon av kontrahenterna tillhör just detta samfund. För närvarande är nämligen förutsättningen för kyrklig vigsel enligt giftermålsbalken den, att båda de trolovade eller en av dem skall tillhöra det samfund inom vilket vigseln är avsedd att förrättas. Motioner i ärendet har redan tidigare, såsom påpekats här, framlagts i denna riktning. Inom utskottet har man även under tidigare år uttalat, att man är på det klara med att det kan finnas ett visst begränsat behov av att utvidga bestämmelserna för kyrklig vigsel. Emellertid har utskottet samtidigt hävdat den uppfattningen, att detta skulle gälla vigselskyldigheten för präster inom svenska kyrkan, och den frågan har utskottet inte ansett möjlig att lösa utan att därvid ta ståndpunkt till de resultat utredningen rörande förhållandet mellan stat och kyrka kommit fram till. Riksdagen har också tidigare beslutat i enlighet med utskottets hemställan i ärendet. Nu har, vilket också har påpekats här, kyrka—stat-utredningen avlämnat sitt slutbetänkande.

Utredningens förslag är nu ute för remissbehandling. Första lagutskottet har därför ansett att det för närvarande icke är påkallat att ta upp frågan till någon mera ingående behandling. Utskottet anser också att behandlingen av frågan med fördel bör kunna anstå till dess att remissvaren till kyrka—stat-utredningen inkommit. Det bör också framhållas att lösningen av frågan och vad som hänger samman med denna bör bli beroende på hur förhållandet bör bli mellan staten och den svenska kyrkan, något som övervägs i en nyligen tillsatt utredning. Med hänsyn till vad som har skett tidigare och med hänsyn till den uppfattning som också den tidigare utredningen kyrka—stat har hävdat — även om denna uppfattning inte tagits upp till någon längre debatt — måste man tycka att frågan bör få mogna i avbidan på att förhållandet kyrka—stat löses. Med hänsyn till detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till första lagutskottets hemställan i dess utlåtande nr 39.

Herr talman! år ut och år in har majoriteten av första lagutskottets ledamöter framfört den synpunkten ait man bör vänta med denna frågas lösning. Då ärendet tidigare varit uppe till behandling har man fastslagit att den är föremål för utredning. Och därför har man avslagit motionerna. Nu har vi kommit fram till den dag då de båda utredningar, på vilka man hängt upp avstyrkandena, lagts på våra bord. Av dessa betänkanden framgår emellertid att denna fråga icke varit föremål för behandling. Nu försöker utskottsmajoriteten trots detta att förhala denna — låt vara lilla men dock väsentliga — fråga. När de aktuella två utredningarna nu lagt fram sina förslag och vi kunnat konstatera att de över huvud taget icke sysslat med ärendet i fråga, kan jag inte fatta att utskottsmajoriteten fortfarande vidhåller sin avslagslinje. Jag har givetvis ingenting emot att även präster i svenska kyrkan får utvidgat tillstånd att viga. Det går självfallet bra att motionera även om den saken. Jag har i min motion framfört den frikyrkliga sidans synpunkter.
Herr talman! För närvarande har frikyrkosamfunden, herr Fridolfsson i Stockholm, samma möjligheter som den svenska statskyrkans präster att viga. De har samma möjligheter, samma rättigheter men inte samma skyldigheter. I fortsättningen kan det tänkas att här skulle kunna utkristalliseras ett förslag som är acceptabelt på alla punkter och för alla tänkbara grupper inom samhället. Jag vidhåller, herr talman, mitt tidigare yrkande.
Herr talman! Skillnaden mellan fru Löfqvists och mitt synsätt är den att vi som motionerat och många med oss ser frikyrkan sammantagen som en enhet. Denna enhet har inte samma förmåner som kyrkan. Departementschefen som = tillkallat sakkunniga för fortsatt utredning av kyrka—stat-frågan har i direktiven klart sagt ifrån att frågan rörande vigsel inte bör tas upp av de sakkunniga. Jag skulle tro att denna utredning respekterar de direktiv som chefen för utbildningsdepartementet givit och att man av den anledningen inte bryr sina hjärnor med den aktuella frågan.

Herr talman! Utskottet förhalar inte frågan — det avvaktar remissinstansernas uttalanden, och remisstiden utgår om cirka två månader.

Herr talman! Eftersom jag var den som inledde motionerandet i denna fråga redan 1962 och har motionerat många gånger sedan dess — dock inte i år — tar jag tillfället i akt att säga några ord. Fru Löfqvist har det sannerligen inte lätt i sin position; hon har haft svårt att argumentera till förmån för avstyrkande. Och nog får vi en stark förnimmelse av att det rör sig om ett egenartat förhalande av en fråga som borde kunna få en snar lösning. Det finns principiella och ekumeniska skäl för att personer skall få vigas av den pastor eller präst som de önskar skall förrätta vigseln, oberoende av vilket kristet trossamfund det är fråga om. Det gäller alltså att få till stånd en ändring av giftermålsbalkens 4 kap. 2 8 till full vigselrätt för behörig vigselförrättare. Utskottet har, som här har påtalats, år efter år förhalat frågan. När det ena skälet till avstyrkande upphävts har man tillgripit ett annat skäl. 1964 sade man sig vänta på kyrka—stat-utredningens betänkande. Redan då erkände utskottet att nuvarande lag kan medföra olägenheter, att man borde följa frågan uppmärksamt och att det kunde finnas behov av att utvidga behörigheten att förrätta kyrklig vigsel. Som jag tidigare nämnt finns det principiella och ekumeniska skäl till en ändring: de trolovades rätt att bli vigda av den präst de vill ha. Det finns t.ex. ekumeniska studentförsamlingar i våra studentstäder, där studenter som velat ingå äktenskap med varandra inte kunnat vända sig till sin egen studentpastor — alltså sin egen själasörjare — för att få vederbörande att förrätta vigseln, därför att de inte råkat tillhöra samma kristna trossamfund. Om jag såsom präst inom Metodistkyrkan skulle vilja viga min egen bror, son eller dotter skulle det vara omöjligt om vederbörande tillhörde Svenska missionsförbundet, Svenska baptistsamfundet, pingströrelsen eller svenska kyrkan. En sådan situation måste vara orimlig så mycket mer som en ny gemensam frikyrka för närvarande diskuteras. Jag erinrar mig att när religionsfrihetslagen antogs 1951 framhöll statsrådet Zetterberg att det kunde ifrågasättas om det var nödvändigt att behålla bestämmelsen att en av kontrahenterna måste tillhöra samma samfund som vigselförrättaren. Det var alltså redan 1951 som statsrådet Zetterberg sade detta, men ännu efter så många år som gått sedan dess har utskottet inte velat tillstå någonting sådant. Det har tidigare hänvisats till att frågan om omfattningen av vigselplikten för präster i svenska kyrkan först borde lösas. Den frågan har också fru Löfqvist delvis varit inne på när hon hänvisades till att svenska kyrkans präster i stort sett har skyldighet att viga — i varje fall inom viss ram — medan frikyrkornas präster inte har den skyldigheten. Men nu har ju den frågan lösts enligt en PM av hovrättspresidenten Björn Kjellin, som framlades för ett par år sedan. Vigselskyldigheten lyftes då bort från den enskilde prästen och lades på den prästerliga organisatio nen, och därigenom kom man ifrån en svårighet. Nu har alltså utskottet i år på nytt hänvisat till utredningen kyrka— stat. Denna utredning säger, att några principiella betänkligheter av mer allvarlig art inte föreligger mot en sådan ändring, att redan i A-läget vigselförrättare i annat trossamfund än svenska kyrkan ges behörighet att viga, även då ingen av de trolovade är medlem av samfundet. Det framhålls vidare, att en sådan ändring aktualiserar frågan om att även präster i svenska kyrkan bör ges en på samma sätt vidgad vigselbehörighet, oberoende av relationen kyrka—stat. Som svar på den sista frågan skulle jag vilja tillägga, att givetvis borde också präster i svenska kyrkan ha samma vidgade vigselbehörighet, d. v. s. behörighet att viga de kristna kontrahenter som begär det av honom, även om de inte tillhör hans kyrka utan något annat trossamfund. Som redan framhållits av herr Fridolfsson i Stockholm har de argument som utskottet tidigare hängt upp sina avslagsyrkanden på försvunnit. Det borde då väl i rimlighetens namn vara förnuftigt att nu äntligen fatta ett beslut. Det är en ytterligt skör tråd som man nu försöker hänga upp sin argumentering på. Jag vill alltså, herr talman, yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Jag tror att fru Löfqvist och jag i stort sett har ganska likartade åsikter i den här frågan, men några ord hon sade snuddade vid ett särskilt problem, och detta fick mig att begära ordet igen. Min tes har varit att pastor bör ha rätt att viga dem som önskar hans medverkan. Jag kan väl förstå den åsikten att en präst i svenska kyrkan också bör få vidgad vigselrätt, när en pastor i de fria samfunden får det. En präst bör t.ex. få viga ett par, som tillhör Svenska missionsförbundet och utgått ur svenska kyrkan. Ja, herr talman, varför skulle han inte få det? En sådan begäran tycker jag är mycket rimlig och berättigad från alla synpunkter. Den nuvarande situationen synes mig inte vara reellt hållbar, även om den är formellt korrekt. Detta är, som jag ser det, inte någon speciell frikyrkofråga. Det finns folk som av principiella skäl lämnat svenska kyrkan men som alltfort känner samhörighet med kyrkan och som vill legitimera sin kärlek genom kyrklig vigsel, men lagen ger dem helt enkelt inte någon möjlighet därtill. Årets reservanter, bland vilka jag också befinner mig, är mycket blygsamma, jag skulle nästan vilja säga blygsamma i överkant.

Herr talman! I första lagutskottets ut låtande nr 41 behandlas en motion från högerpartiet, som yrkar på utredning angående införande i vårt reaktionssystem av ett kortvarigt frihetsberövande. Det är inte första gången vi aktualiserat frågan, men vi har den uppfattningen att utvecklingen när det gäller kriminaliteten, i synnerhet bland ungdomar, verkligen ger vid handen, att vi också måste börja fundera över nya vägar att lösa dessa problem. Man får inte bara se denna brottslighet från deras utgångspunkt som utsättes för den, utan vi måste också bedöma brottsligheten från deras utgångspunkt som begår brott. När det gäller unga människor måste det vara angeläget att vårt reaktionssystem är så flexibelt som möjligt, att det ger domstolarna så stora variationsmöjligheter som tänkas kan, så att reaktionen kan anpassas efter den unges egen situation. Vi begär i motionen en utredning om införande av ett kortvarigt frihetsberövande. Nu sägs det i utskottsutlåtandet att vi i vårt reaktionssystem redan i dag har vissa möjligheter som borde tillmötesgå motionärernas synpunkter. Man refererar till bestämmelser i brottsbalken, enligt vilka man kan kombinera skyddstillsyn med en viss anstaltsbehandling, att man enligt 36 § barnavårdslagen kan omhänderta en människa för samhällsvård och placera vederbörande på ungdomsvårdsskola och att man enligt 30 § barnavårdslagen kan omhänderta för utredning under en tid av högst fyra veckor.

Vi har ju erfarenheter från utlandet av detta, från England och från Tyskland. Jag kan med en gång säga, herr talman, att vi inte vill direkt applicera dessa erfarenheter på vårt svenska rättsväsende eller säga att det är just så vi vill ha det. Men vi tror att det ligger någonting positivt i just denna tanke, att man för en mycket kort tid kan omhänderta ungdom som har begått en brottslig gärning.

Just i fråga om dessa tre kategorier har korttidsarresten visat sig ha en positiv effekt, positiv också så till vida att återfallsbrottsligheten visat en markant lägre siffra. I Norge har man ju också beslutat sig för ett sådant här reaktionssystem, men där har man ännu inte fått möjlighet att pröva det i praktiken, vilket vi beklagar. Vi ser emellertid fram emot hur verksamheten kommer att utfalla och tror att den kommer att visa sig få en positiv effekt. Jag skulle alltså, herr talman, med detta vilja säga, att vi avser denna korttidsarrest för ungdomar vilkas kriminalitet är mindre djupt fixerad, och vi menar att det ligger ett värde i ett omhändertagande kanske bara för några dagar eller någon vecka. Det blir ett belt annat reaktionssystem än om man sätter in vederbörande på en ungdomsvårdsskola under en tid av två månader. Sistnämnda åtgärd kan i vissa fall ha en negativ effekt. Jag vill med det anförda, herr talman, endast yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! De synpunkter som har varit vägledande för utskottet har fru Kristensson redan redogjort för. Jag behöver alltså inte återge de synpunkterna. Fru Kristensson påpekar också att det skulle vara lämpligare med förvaringsformer i vårt land som mer närmade sig sådana som i dag tillämpas i Tyskland och i England. Jag har haft möjlighet att se på förhållandena i både England och Tyskland. Jag är inte lika förtjust över vad som försiggår där på detta område som fru Kristensson tycks vara. En reform som är beslutad i Norge men inte har prövats i praktiken har vi väl ingen möjlighet att bygga några större förhoppningar på förrän vi får se hur provet utfaller. Vidare frågar jag mig och det gör säkert många andra också: Vad är det för slags brott som fru Kristensson egentligen anser skall föras in under ramen kortvarig arrest på en vecka eller fjorton dagar? Det skall enligt hennes mening vara de brottslingar som inte hunnit komma långt på brottets bana, och det är jag överens med henne om. Men har vi inte skapat förutsättningar för att ta hand om dessa människor, enligt fru Kristensson i första hand ungdomar, på ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer med de åtgärder fru Kristensson nu vill få fastspikade?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
Herr talman! Med anledning av vad fru Löfqvist sade vill jag först framhålla att jag tyckte att jag noggrant betonade, att vi inte avsåg att kopiera de bestämmelser som tillämpas i England och Tyskland i detta avseende. Men tanke gången att man som ett alternativ till ett längre omhändertagande också kunde få pröva detta mycket korta omhändertagande tror vi är någonting att ta fasta på. Det måste väl ändå kunna vara en fördel för en domstol att inför valet av ungdomsvårdsskola eller ungdomsfängelse kunna välja ett lindrigare alternativ. Vi anser alltså att domstolarna skall beredas möjlighet att döma till en lindrigare påföljd och inte vara tvungna att tillgripa ungdomsvårdsskola eller dylikt. Som fru Löfqvist säkert uppmärksammade under behandlingen i utskottet sade en av utskottsledamöterna som är domare, att just den verksamhet som nu bedrivs enligt 30 § barnavårdslagen, nämligen omhändertagande för utredning under högst fyra veckor, var någonting positivt. Han menade att man här får se praktiskt exempel på att ett omhändtagande på några dagar kan medföra en positiv effekt för den unga människan. Men vi i högerpartiet menar att det är att liksom gå en bakväg för att få en riktig modell. Ifrågavarande bestämmelse avser egentligen omhändertagande för social utredning, och man har funnit att det har en positiv betydelse. Därför menar vi att det kunde vara av värde att utreda denna fråga och komplettera vårt reaktionssystem på det föreslagna sättet.
Herr talman! Man kan ju ha skiftande åsikter om formen och vägarna när det gäller att komma till rätta med den alltmer tilltagande ungdomsbrottsligheten. Jag vill påpeka för kammarens ledamöter att vad reservanterna begär är en utredning beträffande den typ av reaktionssystem som motionärerna tagit upp. Utskottet skriver på s. 7 följande som enligt min mening är mycket betydelsefullt i detta sammanhang: »Mot förslaget om utredning talar även att sakkunniga detta år tillkallats för en allmän översyn av den sociala vårdlag stiftningen, varvid också barnavårdslagens vårdoch behandlingsmöjligheter skall omprövas.»

Herr talman! Nu påpekade verkligen herr Gustafsson i Borås det som gjorde mig angelägen om att få slå fast vad som står på s. 7 i utskottets utlåtande, nämligen just detta att sakkunniga redan arbetar med en utredning på området. Herr talman! Jag ber att ännu en gång få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara säga några ord till herr Gustafsson i Borås. I första lagutskottet, liksom i många andra utskott, används ju tekniken att man, när man funnit en utredning som kan tänkas syssla med en fråga, tar fasta på utredningen som en räddningsplanka och säger, att man tror att utredningen kommer att ha sin uppmärksamhet riktad på spörsmålet. Jag har inte satt mig in i utredningens direktiv men tror inte att utredningen har något konkret uppdrag att utreda just den här frågan. Hade utskottet trott att utredningen skulle ha något intresse för just detta spörsmål, tycker jag för min del, att det hade varit naturligt att skicka motionen till utredningen för beaktande, vilket man alltså inte gjort.
Herr talman! Jag har inte heller läst direktiven, men jag har väldigt svårt att tänka mig att de som skrivit utskottets utlåtande inte har gjort sig underrättade om sakförhållandet.

Herr talman! Det är varken särskilt populärt eller vanligt att begära ordet i anslutning till ett enhälligt utlåtande. Jag tar mig ändå friheten att göra detta, eftersom det är väsentligt att den fråga som första lagutskottet behandlar i sitt utlåtande nr 43 nu får en lösning. Jag tar mig friheten att erinra om att år 1958 väcktes en högermotion som yrkade på att polisman skulle få rätt till ersättning för kroppsskada och för sakskada under sin tjänsteutövning. Med anledning av denna motion begärde en enhällig riksdag att en utredning skulle tillsättas. Denna utredning presenterade sitt förslag år 1963, vilket ledde fram till en proposition år 1965. Denna gav lösningen på en av de frågor som riksdagen ställt, nämligen hur ersättning till polisman för sakskada skall utgå. Men fortfarande var frågan om ersättning för kroppsskada olöst. När vi från högerpartiet återkom till detta problem i en motion år 1967 sändes denna på remiss till olika myndigheter och fick — vad jag kan erinra mig — från samtliga håll mycket positivt mottagande. Rikspolisstyrelsen var liksom avtalsverket bland dessa positiva remissinstanser men verket förklarade att det här rörde sig om en offentligrättslig fråga. Herr talman! Jag vill bara säga att ökningen av antalet våldsbrott och den tilltagande användningen av skjutvapen under den tid som gått sannerligen inte gjort det lättare att vara polis och att sköta polismans uppgifter på ett riktigt sätt. Det är därför glädjande, vilket jag vill understryka, att första lagutskottet enhälligt framhåller vikten av att denna fråga nu äntligen får en lösning. Vi vet ju alla hur utskotten brukar formulera sina utlåtanden, och detta utlåtande skiljer sig inte från andra, eftersom det har en hovsam ton. Jag vill emellertid understryka att utskottet verkligen menar vad man skriver i sitt uttalande att det är »enligt utskottets mening otillfredsställande att riksdagens ovannämnda framställning ännu icke lett till något resultat i förevarande hänseende». Om det inte tas illa upp vill jag hänvisa till att det i utskottet gjordes gällande, att de händelser som på senaste tiden ägt rum och de polisöverfall som förekommit lett till att arbetet i justitiedepartementet på att lösa denna fråga nu har intensifierats. Låt mig därtill bara säga att det nog är bra att regeringen är öppen för de reaktioner som man märker hos allmänheten i frågor av detta slag. Jag tycker dock att det skulle vara klädsamt och riktigt om regeringen också uppmärksammade vad parlamentet har att säga i olika frågor. Det är det jag hoppas att man nu kommer att göra sedan utskottet enhälligt ställt sig bakom den uppfattning som framförs i dess utlåtande, en uppfattning som jag förmodar riksdagen stöder.
Herr talman! Jag vill bara helt kort, eftersom utlåtandet i detta ärende är enhälligt, ge uttryck för min uppfattning. Vi är i frågan om polismans rätt till ersättning för kroppsskada överens beträffande behovet av en lösning, och det har även framgått av det anförande som hölls av fru Kristensson. Skiljelinjen ligger möjligen däri att vi kan ha något olika uppfattningar om på vilken väg man snabbast löser frågan. Jag har den principiella uppfattningen att denna lagstiftning bör gälla alla medborgare. Jag tycker inte att man skall bryta ut någon viss grupp, eftersom denna fråga berör även andra arbetstagare. För min del anser jag därför att den snabbaste vägen att komma fram till en lösning av frågan om ersättning till polisman för kroppsskada hade varit att inleda förhandlingar: Också utskottet understryker angelägenheten av att frågan snarast får en lösning och uttalar därvid att en sådan kan erhållas genom lagstiftning eller genom förhandlingar mellan berörda parter. För att på snabbast möjliga sätt nå en lösning av frågan har utskottet sagt att man vill överlämna den till Kungl. Maj:t för ställningstagande till vilken metod som skall väljas. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Jönsson i Malmö har genom sitt anförande åskådliggjort att vi inom utskottet haft olika meningar i fråga om den metod som vi borde välja. Men det finns anledning understryka att vi var överens om att frågan skall lösas och att den skall lösas snart. Personligen har jag den uppfattningen att en offentligrättslig lösning av frågan är den riktiga. Det är nämligen inte bara så att polismannen själv har intresse av att han får ersättning för den skada han har åsamkats i sin tjänsteutövning, utan samhället har intresse av att vår rättsvård fungerar på ett sådant sätt att den kan bli effektiv, och det är där den offentligrättsliga aspekten kommer in i bilden. Men eftersom det i utskottsutlåtandet står att det är Kungl. Maj:t som skall bedöma vilken väg som skall väljas, har jag tolkat det så att det ändå inte är en renodlad avtalsfråga. En avtalsfråga behandlas ju i vanliga fall på det sättet att en arbetstagarorganisation gör en framställning hos avtalsverket, och därefter träffar man ett kollektivavtal. Kungl. Maj:t har alltså inte mycket med det hela att göra. Därför tror jag att våra meningar i sak inte skiljer sig så mycket, men jag vill, herr talman, understryka, att det mest angelägna är att det händer någonting och att det händer snabbt.

Herr talman! Jag vill endast erinra om att jag i mitt föregående inlägg sade att frågan enligt min mening kan lösas på båda sätten, d.v.s. antingen avtalsvägen eller genom lagstiftning. Jag gav emellertid också uttryck för att jag menade att den berör andra grupper. Den snabbaste vägen fram till målet för en speciell grupp är därför avtalsvägen.

Herr talman! Vi skall nu behandla en. enkel och okomplicerad fråga, nämligen. huruvida den som lider skada genom brott skall i bästa fall få ett oftast vär-- delöst papper från en domstol eller om vederbörande skall få en ersättning, en reell ersättning. Det är en trygghetsfråga. Det talades ganska mycket om trygg-- hetsfrågor i den senaste valrörelsen. Inte minst valets segerherrar talademycket om nödvändigheten av att vi. hade trygghet på skilda områden i vårt samhälle, och man lovade också att verka i den riktningen. Nu behandlar vi en elementär trygghetsfråga. Det gäller tryggheten till liv och lem på våra gator och torg eller tryggheten att bli åtminstone ekonomiskt gottgjord för den skada som in-- träffar efter ett överfall. Det har sedan länge och ofta här i riksdagen påtalats hur oefterrättligt och orättfärdigt det är att den som blir lemlästad och sönderslagen inte får ut någon ersättning, när skadan dessutom uppkommer genom att samhället har misslyckats i en av sina viktigaste uppgifter, nämligen att bereda medborgarna skydd för den personliga säkerheten. Här är alltså ett utsökt tillfälle att infria vallöftena om man så vill. Men, herr talman, vad sker? Utskottsmajoriteten, d.v.s. lottmajoriteten av socialdemokrater i första lagutskottet, säger nej till denna elemetära trygghetsfråga och t.o.m. till en utredning om dessa frågor. Det är rätt anmärkningsvärt att man kryper bakom det förhållandet att det enskilda näringslivet, det privata initiativet har lyckats ordna detta. Det är på det sättet att två försäkringsbolag, Ansvar och Trafik-Bore, efter de diskussioner som förts, har ordnat en försäkring, som kallas dels överfalls-, dels skadeståndsrättsförsäkring. Utan extra tillägg på premierna eller i varje fall mot en ytterst ringa avgift får man ersättning om man skulle bli slagen på gatan. T.o.m. familjemedlemmar innefattas i försäkringen. Det går alltså relativt lätt att ordna dylik försäkring åtminstone när det gäller personskador vid våldsbrott. På socialdemokratiskt håll säger man sålunda nu att samhället inte behöver göra någonting åt detta, ty det gör de privata försäkringsbolagen. Så lät det inte när vi införde obligatorisk sjukförsäkring och inte heller när vi införde obligatorisk allmän pensionsförsäkring — bra båda två naturligtvis. När vi beslöt oss för en allmän arbetslöshetsförsäkring krumbuktade man sig i början med dylika resonemang, men man insåg snart att detta är något som samhället skall ansvara för. I valrörelsen anfördes att samhället måste gå i spetsen, att samhället måste ta ansvar, att den enskilde måste kunna lita på samhällets stöd o. s. v. Samhället måste ta ansvar — men vad gör nu socialdemokraterna i första lagutskottet? De vill inte att samhället skall ta detta ansvar och inte ens, som jag sagt, att dessa frågor skall utredas. Herr talman! Jag kan inte hitta något bättre uttryck för detta än att det är ren ynkedom. Dessa frågor skulle relativt lätt kunna lösas med god vilja, men saknas den goda viljan kan man inte lösa någonting. Den som blir slagen och lemlästad kommer alltså själv att få svara för sina kostnader. Han blir av samhället lämnad i sticket. Ingen borde kunna anse att detta är rätt och riktigt. Den som anser att det är fel kan visa det genom att rösta med den reservation som är fogad till utlåtandet. Jag yrkar bifall till denna reservation.

Herr talman! Jag skall börja med att helt instämma i vad herr Sjöholm anförde. Jag vill endast komplettera hans framställning med ytterligare några synpunkter. Detta är en gammal fråga, som vi från oppositionspartierna har fört fram omväxlande under årens lopp. Vi har under vårt arbete mötts av det beskedet att frågan är föremål för utredning. Detta besked gavs när skadeståndsrättens utformning var föremål för en stor utredning och det sades då att man hade anledning förmoda att frågan skulle beaktas i det sammanhanget. Efter många års möda har förslag beträffande denna lagstiftning lagts fram och nu får vi höra att en proposition i ärendet snart kommer att föreligga. Men den propositionen behandlar över huvud taget inte de nu aktuella frågorna. Vad gör då utskottsmajoriteten? Jo, de utskottsledamöter som tillhör majoriteten kommer att tänka på att man i justitiedepartementet arbetar på en promemoria som skall behandla frågan om ersättning av statsmedel för skador, vål lade av personer som samhället genom placering på anstalt eller på annan inrättning eller på annat sätt tagit hand om för kriminalvård eller annan vård. Denna promemoria skall sedan ligga till grund för ett nordiskt samarbete. Det är den ena räddningsplankan. Den andra är att man, på rekommendation av Nordiska rådet, har tillsatt en rättssociologisk utredning som skall undersöka försäkrings inverkan på skadeståndslagstiftningen. Under hänvisning härtill anser man alltså att någon åtgärd för närvarande inte är motiverad. Jag håller helt med herr Sjöholm när han säger att om man saknar god vilja går det inte att lösa någonting. Jag skall, herr talman, utan att föregripa den diskussion som vi senare skall föra om införandet av en ny införsellag, säga att när det gäller denna lag och dess bestämmelser finns ett klart dokumenterat uttryck för att samhället anser det riktigt att samhället skall ha bättre rätt till böter och viten än vad den enskilde skall ha till skadestånd på grund av brottslig gärning. Detta visar hur man bedömer den enskildes rätt kontra samhällets. Med stöd av det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Sjöholm försöker konstruera ett förhållande som inte existerar när han säger att vi från socialdemokratins sida inte skulle önska att samhället skall lösa dessa frågor, ty det är just vad som sker. Jag skall återkomma till detta senare. Det utlåtande från första lagutskottet som vi nu behandlar gäller motionsyrkanden om förslag till lösning av frågan om statligt bistånd till den som har lidit skada genom brott. Som fru Kristensson nämnde är frågan inte ny för riksdagen; den har behadlats tidigare vid upprepade tillfällen. utskottet att man i första hand skulle överväga ett utbyggande av statens ansvar till att omfatta personskador som orsakats av dem som är föremål för kriminalvård i frihet. Utskottet förordade att man vid arbetet med skadeståndsrättens utformning skulle uppmärksamma de berörda frågorna. Vad utskottet anförde vid detta tillfälle bragtes också till Kungl. Maj:ts kännedom. Som fru Kristensson här påpekat har emellertid utskottet nu fått veta att det nämnda spörsmålet inte kommer att omfattas av den proposition med förslag till lag om allmänna bestämmelser om skadestånd som för närvarande är under utarbetande i Kungl. Maj:ts kansli. Det har ansetts att frågan om ett bistånd till den som har lidit skada genom brott faller utanför det lagstiftningsarbete som man nu håller på med. Där rör det sig främst om frågor av civilrättslig natur. Problemet har emellertid inte därmed lagts åt sidan — och det är det som jag skall återkomma till — ty det är föremål för övervägande i annat sammanhang. Inom justitiedepartementet har helt nyligen färdigställts en promemoria angående ersättning av statsmedel för skador vållade av personer som genom samhällets försorg har placerats på anstalt eller annan inrättning eller på annat sätt tagits om hand för kriminalvård eller annan vård. Promemorian är avsedd att ligga till grund för ett nordiskt samarbete på området enligt en rekommendation av Nordiska rådet. Denna rekommendation avser en undersökning av möjligheterna att fastställa principer, enligt vilka skälighetsersättning på administrativ väg kan utbetalas av allmänna medel för skador vållade av sådana personer som jag nyss nämnde. Planläggningen av detta arbete kommer att dryftas vid ett nordiskt justitieministermöte som skall hållas i höst. Vid tidigare tillfällen då frågor om bistånd från det allmänna till skade lidande har behandlats har utskottet förutsatt att det totala skyddet skulle förbättras genom en utbyggnad av socialförsäkring och frivillig försäkring. Utvecklingen har 'också gått i den riktningen. På «<:socialförsäkringsområdet har vi bl.a. fått förbättringar av sjukförsäkringen genom att karensdagarna har = borttagits, sjukpenningbeloppen höjts och en utbyggnad av sjukpenningskalan företagits. Vad som allra senast har hänt i frågan är att möjligheter till frivillig försäkring i viss omfattning har öppnats. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till den del av utskottsutlåtandet som är rubricerad Nya försäkringsformer. Till sist vill jag nämna att det på rekommendation av Nordiska rådet i vårt land har tillsatts en utredningsman, som har till uppgift att undersöka möjligheterna att genomföra en rättssociologisk undersökning av försäkrings inverkan på skadeståndslagstiftningens område. Utredningsmannen, professor Jan Hellner, skall också utarbeta riktlinjer för en sådan undersökning. Ett motsvarande utredningsarbete är på gång i Danmark, Norge och Finland. Utredningsarbetet i vårt land beräknas bli klart i början av nästa år.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
Herr talman! Det var ett klent försvar herr Jönsson i Malmö presterade för den negativa attityden hos majoriteten i utskottet. Det hjälper inte att tala om hur mycket man vill göra på skadeståndsrättens område — detta är nog gott och väl, men det gäller nu inte skadeståndsrätten som sådan utan möjligheterna att få ut de skadestånd som är utdömda; observera detta, herr Jönsson! Det är visserligen bra med en god lagstiftning om att skadestånd skall utdömas, men vad hjälper en sådan lagstiftning den skadelidande, om han inte får ut ett öre? Då blir lagstiftningen bara ett sken. Det vi har siktat in oss på är att den enskilda människan verkligen skall erhålla hjälp och ersättning, men detta berörde inte herr Jönsson med ett enda ord i sitt anförande. Allt tal om att det är så bra ordnat — d.v.s. att den som misshandlats av en person som rymt från anstalt skulle kunna utfå ersättning — stämmer inte med verkligheten. Varför skall bestämmelsen bara gälla när individer har rymt från anstalter? Menar herr Jönsson verkligen att det är tillräckligt? Det är väl inte trevligare att bli sönderslagen av någon som befinner sig ute i frihet än av någon som har rymt från en anstalt; det är lika angeläget att den som råkar ut för en sådan våldsverkare erhåller ersättning som att den får det som råkar ut för en rymling. Det finns ingen logik eller konsekvens i detta tal, utan här måste samhällets skydd utsträckas till att omfatta alla som blir utsatta för misshandel. Herr Jönsson i Malmö talade mycket om den frivilliga försäkringen. Javisst, men det var ju precis vad jag sade i mitt inledningsanförande. Socialdemokraterna har tydligen gömt sig bakom talet om att det privata initiativet räcker till här; samhället skulle inte behöva ta ansvar, utan det enskilda ansvaret får vara tillräckligt. Detta är den direkta motsatsen till vad man sade på det hållet under valrörelsen, nämligen att samhället skall gå i spetsen och att samhället skall ta ansvar. Nu ser vi resultatet vid herr Jönssons framträdande i talarstolen i riksdagen. Det blev inte mycket kvar av det ansvarstagandet. Inte heller syftar herr Jönssons tal om utredningsmannen på det som vi nu talar om. Det är, såsom jag sade, en mycket enkel och okomplicerad fråga: Skall den som lider skada genom brott som förövas mot honom erhålla ersättning genom staten, eller skall han det inte? Herr Jönsson tycks mena, att samhället inte behöver bekymra sig om detta, medan vi reservanter anser, att det måste samhället göra. Detta är en elementär trygghetsfråga. Får jag sedan bara säga, herr talman, till fru Kristensson — hon talade mycket klokt i övrigt, men när hon kom in på införselrätten kan jag inte hålla med henne längre — att man inte kan jaga en människa genom åren med krav på att utfå en viss del av lönen. Denna skadeståndsrätt dör nämligen aldrig, den preskriberas aldrig. Ofta kan det röra 'sig om mycket stora belopp, vilket innebär att en person som gjort sig skyldig till brott som medför betalningsskyldighet aldrig någonsin kan känna sig trygg från krav. Där blir tet en trygghetsfråga åt andra hållet, nämligen att han skulle få behålla sin lön i stor utsträckning och inte för all framtid vara tvungen att oroa sig för att en hel del av den skulle plockas bort förutom vad som drages i skatt — vilket ju är mycket nog. Problemet blir inte löst med detta, utan resultatet blir bara ett slag i luften. Här måste samhället direkt ta sitt ansvar och betala ut pengarna för skadestånd. Om samhället sedan kan få ut någonting av den vållande, blir en annan fråga, men det primära är att samhället måste ta det ansvar som det talats så högljutt om under valrörelsen men som man nu inte vill tala om alls.

Herr talman! Jag avsåg inte att vi här skulle debattera införsellagen, utan jag tog det som ett exempel på det som herr Sjöholm också var inne på tidigare, nämligen hur olika man ser på frågan när det gäller statens möjligheter att i vissa lägen få ut pengar och den enskildes rättmätiga anspråk på att få ut ett skadestånd. I det fallet har vi exakt samma värdering. Hur införsellagen skall utformas får vi diskutera senare.
Herr talman! När herr Sjöholm försöker ge uttryck för att detta är resultatet av vad socialdemokraterna verkligen vill i fråga om samhällets ansvarsoch initiativtagande, tycker jag nog att herr Sjöholm överdriver även i denna omgång. Låt mig bara få konstatera att reservanterna inte heller kan komma ifrån att det på detta område har blivit förändringar. I reservationen säger de: »Möjligheterna att på nu angivna vägar erhålla gottgörelse för skador genom brott har successivt vidgats.» Jag tror emellertid inte att det föreligger så stora skillnader i åsikter i denna fråga. För min del har jag fullt klart för mig att en hel del arbete återstår för att åvägabringa en lösning som är sådan att vi kan känna oss nöjda, men arbetet står inte, såsom jag sade i mitt tidigare anförande, stilla utan ett utredningsarbete pågår. Kungl. Maj:ts kansli har väl heller inte blivit opåverkat av den diskussion som förs i riksdagen och är väl heller inte opåverkat av de initiativ som redan tidigare tagits från riksdagens sida i denna fråga. För min del anser jag därför fortfarande att det är klokt att invänta dels det arbete som pågår på utredningsplanet och dels det arbete som pågår i Nordiska rådets regi. För närvarande tror jag inte att frågan vinner på ytterligare initiativ från riksdagens sida, vilket även utskottsmajoriteten framhåller. Jag tror inte att reservanternas förslag på något sätt skulle föra frågan framåt, ty det är, om jag uppfattade det hela rätt, fråga om en förutsättningslös utredning.
Herr talman! Herr Jönsson i Malmö säger nu att det återstår en hel del att göra, och då har vi genast närmat oss varandra något. Om vi hade gått på reservanternas linje, hade vi beställt en utredning och därigenom satt fart på departementet så att något verkligen görs, sent omsider. Med det resonemang som herr Jönsson nu för borde herr Jönsson i stället ha sällat sig till reservanternas skara. Herr Jönsson började med att säga att det var en överdrift av mig att tro att det föreliggande utskottsutlåtandet skulle vara resultatet av vad man vill. Nåja, är utskottsutlåtandet att uppfatta som resultatet av vad man inte vill, ställer sig det hela så mycket bättre, herr Jönsson. Men rösta då i enlighet därmed!

Herr talman! Vi kanske skall sluta detta resonemang men, herr Jönsson i Malmö, vad hjälper det den som ligger slagen på gatan att första lagutskottet är positivt inställt? Han får inte ett öre mer, och när han själv skall betala sina läkarräkningar är det till föga tröst för honom att veta att herr Jönsson i Malmö ställer sig positiv till hans krav.
Herr talman! Utskottet har (dock, herr Sjöholm, vid tidigare behandlingar av denna fråga intagit en positiv hållning och gör det även nu. För min del tror jag inte att reservanternas förslag snabbare för frågan framåt, och därför har jag anslutit mig till utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Det har varit intressant att lyssna till herr Jönssons i Malmö olika versioner. Ibland säger han att vi inte har så skilda åsikter, ibland att vi ser olika på denna fråga. Jag har uppfattat diskussionen så att vi ser olika på den centrala frågan vilket ansvar samhället har i detta fall; det är därom våra åsikter går isär. När herr Jönsson i Malmö säger att det är klokt att invänta resultatet av det arbete som pågår innan vi tar ytterligare initiativ är det bara att konstatera, att det arbete som pågår gäller den mindre betydelsefulla frågan hur den skada som vållats av personer som varit intagna på anstalter och rymt skall ersättas. Detta är dock bara en liten del av hela det stora frågekomplexet. Jag kan inte tyda majoritetens uttalande som särskilt positivt.

Herr talman! Det är en intressant principfråga som kammaren nu har att ta ställning till. Det gäller huruvida man i första hand skall lösa den sekundära frågan om trygghet i undantagsfall eller om man skall lösa den primära frågan om arbete och arbetsinkomst som den grundläggande faktorn i människans sociala situation. Jag säger detta mot bakgrunden av att det ärende vi nu behandlar gäller sjukpenningförsäkringen, beträffande vilken det i normalfallet föreligger ett starkt samband mellan arbetsinkomsten och trygghetsfaktorn. Sjukpenningförsäkringen är ju uppbyggd på principen att den skall lämna ersättning för inkomstbortfall. Men när den obligatoriska sjukförsäkringen infördes gjorde man ett undantag för de s.k. hemmafruarna, alltså gifta kvinnor som arbetar i hemmen. Dels kom dessa att tillhöra grundförsäkringen, dels fick de möjligheter att ta en frivillig försäkring, för vilken staten betalade 20 procent av kostnaderna. Detta undantag har sedan utvidgats till att gälla några andra grupper — studerande och ensamstående kvinnor med barn. I dessa fall har man gått ifrån principen om att det skall vara ett inkomstbortfall som grundar rätten till sjukpenning.

Motioner i sistnämnda syfte har tidigare: behandlats av riksdagen. Detta gäller även förslaget att man och kvinna skall jämställas inom sjukpenningförsäkringen när det gäller förmåner av detta slag. Dessa förslag har överlämnats till familjepolitiska kommittén, som alltså har att utarbeta förslag till nya normer i dessa fall.

Här kommer vi till den principfråga som jag nämnde i början. Då vi tidigare behandlat liknande ärenden har utskottet ansett — liksom reservanterna nu — att det primära i den sociala situationen är vad människorna har att leva av när de är friska. Människornas försörjning grundas ju inte helt på deras möjligheter att få ut sjukersättning; utan arbetsinkomsten är det avgörande och det som skall ligga till grund för rätten till ersättning från försäkringskassan då inkomsten bortfaller. För rätt till grundsjukpenning fordras en inkomst på lägst 1800 kronor om året och för rätt att tillhöra den frivilliga sjukförsäkringen en lägsta inkomst på 2 400 kronor.

De kanske inte tänker på det faktum att de tidigare har intagit en privilegierad ställning i förhållande till andra samhällsmedborgare.

De måste på nytt få arbete och inkomst, innan de åter kommer in i sjukförsäkringssystemet, såvida de inte varit sjukskrivna vid intagningen på anstalten. Man mister nämligen inte rätten att tillhöra en sjukpenningklass, om man är sjukskriven när kriteriet upphör. Samma förhållande gäller en hemmadotter, som vårdat sina föräldrar och haft en sjukpenning grundad på fritt vivre och eventuellt någon liten lön. Om hon är sjukskriven vid det tillfälle då hennes föräldrar går bort och hon följaktligen blir ensamstående kvarstår hon i sin gamla sjukpenningklass så länge hon är sjuk.

Den som har folkpension eller hel förtidspension äger inte rätt till sjukpenningförsäkring, eftersom vederbörande inte mister någon inkomst vid sjukdom. Det skulle kunna leda till förvecklingar, om en grupp bröts ut från denna samordning.

Herr talman! Reservanterna kan således inte finna skäl för ytterligare avsteg från den princip som bär upp rätten till sjukpenningförsäkring. Jag vill därför yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen av fru Carlqvist m.fl.

Herr talman!

Principen att sjukpenningförsäkringen skall kompensera för inkomstbortfall vid sjukdom gäller oinskränkt beträffande den obligatoriska sjukpenningförsäkringen. Den gäller till en del beträffande den s.k. hemmafruförsäkringen, men den gäller inte alls beträffande den frivilliga sjukpenningförsäkringen för vissa studerande; för deras del är såvitt jag kan förstå de sociala skälen helt avgörande. I de former av frivillig sjukförsäkring som finns inom den allmänna försäkringens ram, har alltså väsentliga undantag gjorts från prineipen att sjukpenningen skall gardera för inkomstbortfall och motionärerna avser endast den frivilliga sjukpenningförsäkringen. Motionärerna vill bygga ut denna till att omfatta de grupper som anges i motionerna. Det gäller framför allt grupper som redan har haft möjlighet att tillhöra endera den obligatoriska sjukpenningförsäkringen eller den frivilliga sjukpenningförsäkringen och som på grund av olika omständigheter, som de själva icke kunnat påverka, en dag helt plötsligt står helt utanför försäkringen. De äger i fortsättningen icke rätt att teckna en frivillig sjukpenningförsäkring inom den allmänna sjukpenningförsäkringens ram. Det är alltså i detta avseende som motionärerna önskar en översyn av reglerna i syfte att utvidga den frivilliga sjukpenningförsäkringens tillämpningsområde. Det ter sig litet märkligt och uppfatlas med visst fog som orättvist, att änkan, som så länge mannen levde hade den s.k. hemmafruförsäkringen, tre månader efter mannens frånfälle helt står utan sjukpenningförsäkringsskydd. Hon har inte rätt att tillhöra den frivilliga försäkringen, även om behovet av ett sjukpenningförsäkringsskydd har blivit större genom mannens frånfälle. Det ter sig också egendomligt att änkan eller åen ogifta modern med minder åriga barn förlorar rätten att tillhöra den frivilliga sjukpenningförsäkringen, då barnet uppnår en viss ålder, för närvarande 16 år. Likaledes ter det sig egendomligt att hemmadottern, eller föräldraänkan för att använda den danska benämningen, icke har rätt att teckna frivillig sjukpenningförsäkring den dag då de gamla, som hon vårdat, har gått bort. Så länge hon hade uppgiften att vårda de gamla, tillhörde hon i regel den obligatoriska sjukpenningförsäkringen, men när arbetet upphör äger hon inte ens rätt att ta en frivillig sjukpenningförsäkring inom den allmänna försäkringen.

Frågan om denna sistnämnda grupp liksom frågan om 16 årsgränsen för barn är ju spörsmål som hänvisats till familjepolitiska kommittén för prövning. Men jag förstår att motionärerna som har erfarenhet av sjukförsäkringslagens tillämpning, ofta ställts inför besvärliga frågor av personer som tycker att reglerna är egendomliga. Jag vet av egen erfarenhet att man har mycket svårt att finna acceptabla svar på frågorna. Man kan visserligen peka på inkomstbortfallsprincipen, men den möter ofta mycket liten förståelse i den situation som den enskilda människan befinner sig. Det kan sägas att de här grupperna har möjlighet att skaffa sig sjukpenningförsäkring i ett privat försäkringsbolag. Men det har ju blivit så — och det var väl även vår avsikt med sjukförsäkringsreformen — att människorna när de drabbas av sjukdom och får besvärligheter av bl.a. ekonomisk art vänder sig till den allmänna försäkringskassan. Man menar att försäkringskassan skall ge den hjälp som behövs, och det är naturligt att så sker. Statsfinansiella skäl kan knappast, som fröken Sandell framhöll, åberopas som argument för ett avslag på motionerna. Sjukpenningförsäkringen i de nuvarande formerna är en billig försäkring som till största delen bekostas av försäkringstagarna själva genom de avgifter som de erlägger. Staten bidrar med 20 procent av kostnaderna för utbetalda sjukpenningersättningar. Detta är ett relativt blygsamt statsbidrag. Jag vill betrakta det närmast som ett stimulansbidrag.

Man tyckte att anslutningen från dessa kategoriers sida var liten. Kampanjen, som drevs med rätt stor intensitet, tillförde den frivilliga sjukpenningförsäkringen åtskilliga nya försäkringstagare. Jag förmodar att det var sociala skäl som motiverade denna kampanj, och jag kan inte finna annat än att liknande sociala skäl också talar för en utvidgning av rätten att teckna frivillig sjukpenningförsäkring i enlighet med motionärernas syfte. Fröken Sandell framhöll att en del av de här frågorna har hänförts till familjepolitiska kommittén för utredning. Detta är riktigt. Det gäller den magiska 16-årsgränsen för barn, den gräns alltså vid vilken modern utestänges från rätten att tillhöra den frivilliga sjukpenningförsäkringen, och det gäller likställdheten mellan man och kvinna i försäkringsavseende. Beträffande 16-årsgränsen för barn vet inte jag vilken lösning familjepolitiska kommittén kan komma till, men låt oss göra det tankeexperimentet att kommittén flyttar gränsen till exempelvis 18 eller 19 år. Då befinner sig ju änkan-modern eller den ensamstående modern i precis samma situation när denna gräns uppnås. Man endast flyttar fram problemet två eller tre år.

För att man skall inneslutas i kommitténs intressesfär måste det alltså vara fråga om en familj, d.v.s. minst två personer. Men motionärerna koncentrerar sig framför allt på ensamstående människors problem. Det gäller änkan som blir ensam eller den ensamstående modern vars barn flyttar hemifrån och naturligtvis även hemmamannen vars förvärvsarbetande hustru går bort. Det är alltså huvudsakligen ensamstående människor som berörs av den prövning som motionärerna vill ha till stånd. Starka skäl talar, herr talman, för en utvidgning av den frivilliga sjukpenningförsäkringen på det sätt som motionärerna föreslagit, och majoriteten inom utskottet har därför ansett det angeläget att få till stånd en utredning av frågan.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

Herr talman! Låt mig ta kammarens uppmärksamhet i anspråk några minuter, eftersom jag tillsammans med herr Fagerlund är motionär i den fråga som nu diskuteras. Jag vill först uttala min tillfredsställelse med utskottets skrivning beträffande våra motioner, och jag vill också tacka herr Anderson i Sundsvall för den utförliga redogörelsen för motiven bakom dessa, vilken gör att jag kan fatta mig mycket kort. Jag skall ba ra uppehålla mig vid några punkter som togs upp av fröken Sandell. Fröken Sandell menade att det först och främst är inkomstbortfallet som skall täckas in av sjukförsäkringen, och det har hon rätt i. Därvidlag finns det inte någon som helst meningsskiljaktighet mellan oss motionärer och fröken Sandell. Jag vill dock fästa uppmärksamheten på att detta gäller grundsjukpenningförsäkringen. Det gäller inte alls den frivilliga försäkringen, ty den bygger, såsom fröken Sandell själv mycket riktigt påpekade, på helt andra grunder — jag skulle närmast vilja säga på undantagsregeln. Herr Anderson nämnde att både herr Fagerlund och jag i vårt privata arbete är anställda hos försäkringskassan och därför kan göra anspråk på att ha en mycket stor erfarenhet av dessa frågor. Vi möter mycket ofta vid disken de människor, vilkas talan vi fört i motionerna. Det är många gånger rätt svårt att klargöra för dem att de inte har chans att ens teckna en frivillig försäkring, trots att de själva svarar för huvuddelen av försäkringskostnaden. Det utgår, såsom herr Anderson påpekade, bara 20 procent i statsbidrag, och detta får, såsom herr Anderson också sade, snarast betraktas som ett stimulansbidrag. De människor jag nu talar om hade det bättre ställt innan den allmänna försäkringskassan kom till. I de enskilda sjukkassorna hade de nämligen möjlighet att teckna en frivillig försäkring. Fröken Sandell pekade vidare på att det uppstår en kollision mellan pensionsförsäkringen och sjukförsäkringen. Detta gäller emellertid redan nu beträffande pensionärerna, som har möjlighet att gå tillbaka till den frivilliga sjukpenningförsäkring som de hade före 1955. Det är visserligen i vårt tycke en rätt dålig försäkringsform, eftersom den bara gäller under 90 dagar och med en mycket begränsad sjukpenning, men det finns dock en möjlighet för dessa grupper att teckna en frivillig försäkring. De människor det här gäller är personer som har ambitionen att söka klara de merkostnader som är förknippade med sjukdom, och därför tycker vi att det är rimligt att de skall kunna teckna en frivillig försäkring vid sidan av den obligatoriska grundsjukpenningen. Vi tycker också att riksdagen, med tanke på att vederbörande själva betalar huvuddelen av kostnaden för denna försäkring, åtminstone borde visa viljan att få till stånd en utredning i frågan. Jag skall inte ytterligare utveckla våra synpunkter, eftersom herr Anderson redan så utförligt redovisat dem. Jag vill bara tacka för den behandling utskottsmajoriteten givit förevarande motioner samtidigt som jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Eftersom jag inte stött den = socialdemokratiska reservation, som är fogad vid förevarande utlåtande, har jag begärt ordet för att i kammaren deklarera att jag instämmer i de synpunkter och förslag, som framförts i motionsparet I: 413 och II: 514 och som ligger till grund för utlåtandet. Utskottets talesman och fru Lindberg, som är motionär, har utförligt redogjort för innehållet i motionerna och motiveringen till förslagen, varför jag inte behöver gå in därpå. Jag vill bara understryka att det är fråga om en utvidgning av möjligheten för kvinnorna att kvarstå i den frivilliga sjukförsäkringen sedan deras make avlidit och eventuella barn uppnått 16 års ålder. Det gäller också de s.k. hemmadöttrarna som vårdat anhöriga och vilka råkar i samma situation då vårdnadsuppgiften upphört. Detta är inte några stora och högljudda grupper. De har inga starka organisationer bakom sig som kan föra fram deras krav. Det är tvärtom mycket lågmälda och ensamma människor som kommer till oss med sina bekymmer och frågar, om vi har uppmärksammat deras problem och om det görs någonting åt dem. Eftersom trygghetssituationen för dessa grupper enligt min mening är otillfredsställande, anser jag att vi här i riksdagen skall verka för att skapa större trygghet för dem på samma sätt som vi gjort för andra liknande grupper. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan, vilken innebär ett bifall till de socialdemokratiska motionerna i ärendet.

Herr talman! Såsom fru Lindberg säger är den frivilliga försäkringen inte grundad på något inkomstbortfall. Här är det fråga om att människor, som exempelvis haft sin inkomst av att vårda sina föräldrar, skall överföras till det frivilliga systemet när denna inkomst upphör. Reservanterna tvekar inför att på detta sätt utvidga den krets av människor som kan få sjukersättning utan att detta är grundat på inkomstbortfall. Man måste fråga sig vad dessa människor skall leva på när de är friska. Jag har i min privata sysselsättning kontakt med många av dem, och jag vet att det primära för dem är att få ett arbete och därmed också grunden lagd för delaktighet i de allmänna trygghetsanordningar som finns. När det gäller samordningen med pensionerna är det riktigt som fru Lindberg säger att folkpensionärerna har möjlighet att teckna en frivillig försäkring. Det gäller emellertid endast de folkpensionärer som innan obligatoriet infördes tillhörde en frivillig försäkring och därför fick behålla detta privilegium. Herr Anderson i Sundsvall anser att motionärernas förslag inte kan ha så vittgående ekonomiska konsekvenser även om man inte vet hur stora grupper det kan bli fråga om. Men vi vet att varje gång vi vidgar den i sig själv utmärkta reform som den obligatoriska sjukförsäkringen är, ökar kostnaderna både för den enskilde i egenskap av premiebetalande och för staten. Den senaste reformen på sjukförsäkringens område medförde att statens bidrag till utgifterna för sjukförsäkringen måste sänkas från 50 till 40 procent. även den nu föreslagna ändringen måste få ekonomiska konsekvenser. Även om jag mycket väl förstår att motionärerna ömmar för dessa människor vidhåller jag den uppfattning som reservanterna har, nämligen att huvuduppgiften är att klara upp människornas situation när de är friska.

Herr talman! Fröken Sandells inlägg ger anledning till ett genmäle. Jag vill emellertid först understryka riktigheten av att det primära både i detta sammanhang och i annan social verksamhet är att människorna kan beredas sysselsättning och därigenom försörjningsmöjligheter. Fröken Sandell undrade vad man menar att dessa människor skall leva på när de är friska. En kartläggning av det problemet kan möjligen utredningen göra. Många får kanske hjälp av anhöriga eller andra. Men jag tycker att frågeställningen inte är alldeles riktig, ty oavsett vad man har att försörja sig på då man är frisk, innebär sjukdom alltid en ökad ekonomisk påfrestning och extra utgifter för den som drabbas. Det är mot dessa utgifter i samband med sjukdom som de som tecknar frivillig sjukpenningförsäkring i första hand vill gardera sig.

Herr talman! Jag skulle bara vilja bemöta fröken Sandell på en punkt. Då hon säger att man inte vet någonting om eventuella kostnader ifall de här ak tuella grupperna inkluderas i sjukförsäkringen vill jag erinra om den kampanj beträffande den frivilliga försäkringen som herr Anderson i Sundsvall talade om. När det gällde den frivilliga försäkringen för hemmafruar och studerande var man från riksförsäkringsverkets sida mycket angelägen att få så stor anslutning som möjligt, ty ju fler försäkringstagare, desto billigare blir försäkringen. Kommer också de kategorier av människor, som vi här talar om, att inkluderas i den frivilliga försäkringen, medför det säkert inte några större utgifter i sammanhanget. Fröken Sandell talade också om arbetsmarknadsförhållandena och möjligheterna för dessa människor att få arbete. Våra åsikter därvidlag skiljer sig nog inte, men det är inte den frågan som diskuteras i dag, utan möjligheterna att frivilligt försäkra sig för att klara de extra utgifter som alltid är förknippade med sjukdom.

Herr talman! Detta problem har redan så ingående blivit belyst på många olika sätt att det kanske inte finns mycket att tillägga. Låt mig bara säga att det för mig också är fråga om en viss princip, d.v.s. vilken service de allmänna organen skall lämna medborgarna. Det är inte tillfredsställande att alltid behöva hänvisa människorna till privata försäkringsbolag för att få hjälp med att klara sitt försäkringsskydd, när deras förhållanden inte passar in i de bestämmelser som gäller för den allmänna försäkringen. Det är denna fråga vi vill ha utredd: Kan den allmänna försäkringen också ta hand om dessa människors problem vid sjukdom? Jag kan inte förstå att det råder något motsatsförhållande mellan vårt synsätt och fröken Sandells och övriga reservanters synsätt när det gäller arbete kontra försäkringsskydd. Alla är väl intresserade av att människorna först och främst får ett arbete, men det finns de som av olika orsaker inte kan ta ett arbete. även med tillämpning av de bestämmelser som redan gäller kommer också säkert många människor i fortsättningen att överföras från obligatorisk till frivillig försäkring. Om vi menar någonting med vuxenutbildningen, kommer en stor mängd människor som stått ute i arbetslivet och varit obligatoriskt försäkrade att övergå till en frivillig studerandeförsäkring.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

Herr talman! I det utskottsutlåtande som vi nu behandlar redovisas hur frågan tidigare har handlagts i riksdagen, och därvid omnämns bl.a. en motion beträffande 16-årsgränsen som jag var med om att väcka år 1966. Den byggde på ett fall där en kvinna som blivit ensam stannade hemma för att sköta barn som hade nått denna gräns, varvid hon upptäckte att hon inte hade möjlighet till vare sig grundsjukpenning eller frivillig sjukpenning. Utskottet anförde att »om det blev aktuellt med en mera allmän omprövning av sextonårsregeln så förutsatte utskottet att även den ifrågavarande regeln skulle övervägas». Nu har återigen väckts ett motionspar som tar upp detta problem. Utskottet förordar en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om utredning. Jag kan inte förstå varför inte reservanterna denna gång kan ansluta sig till den linjen, då det gäller att dessa problem skall bli föremål för översyn. Vi får väl sedan ta ställning till vad denna översyn kan leda till. Herr talman! Jag ber att få tillstyrka utskottets förslag.

Herr talman! I motionerna 1:28 och II: 37 tecknas ett program med mottot: en strategi för miljö att leva i. Där skisseras bl.a. följande målsättning: att »återställa luften och vattnet». Nyligen publicerades i pressen uppgifter om resultaten av företagna undersökningar. Kvicksilveranalyser av snö tyder på att det cirkulerar 20 ton kvicksilver i luften över Sverige. Docent Erik Eriksson i internationella meteorologiska institutet har lett undersökningar som gjorts av snö kring Vänern. I denna fanns det 50 gram kvicksilver per kvadratkilometer, d.v.s. lika mycket som ett lysrör innehåller.

Inte ännu på några år — men den kommer! Särskilt industrierna måste byggas så att de blir vattenbesparande. Vi är piskade att bygga ut reningsverken fullständigt. Nya och bättre reningsmetoder måste utarbetas. Vi måste satsa på dyra intensiva åtgärder.» Detta är Hans Palmstiernas rekommendationer. Herr talman! Det skulle föra för långt att återge ens en bråkdel av den mängd fakta om miljöförstöringen som hopats under senare år och som framlagts också för allmänheten. Ändå fungerar inte upplysningen på området på långt när som vore nödvändigt. argumenteras för utarbetandet av ett handlingsprogram för systematiska åtgärder, därest inte följden skall bli en irreparabelt nedsmutsad värld. I den vid årets början väckta motionen yrkades att immissionssakkunnigas förslag till lagstiftning rörande luftförorening, buller och andra immissioner skulle framläggas, så att lagstiftningen — enligt de sakkunnigas förslag — skulle kunna träda i kraft den 1 juli 1968. Naturligtvis finns inte något att invända mot utskottets konstaterande att detta yrkande numera får anses sakna aktualitet. Jag vill erinra om, vilket också redovisas i utskottsutlåtandet, att en luftvårdslag begärdes i kommunistiska riksdagsmotioner redan år 1966. Nu redovisas att förslag till lagstiftning i ämnet väntas komma att föreläggas 1969 års riksdag. Förslaget har remitterats till lagrådet. I denna situation återstår alltså endast att notera detta faktum. Men tillfälle ges sålunda att återkomma till frågan när propositionen framlagts. Beträffande den begränsade frågan om en minskning av svavelhalten i eldningsoljorna har vi velat gå längre än proposition 'nr 124. Frågan behandlas också särskilt. Detsamma gäller en annan i våra motioner rest fråga, nämligen om avgasrening på motorfordon. Jag vill understryka behovet av lagstiftning på området — jag syftar då på såväl luftsom vattenföroreningarna — och Öönskvärdheten av att tillsynsverksamheten blir den effektivaste möjliga. Naturvårdsverket och länsstyrelserna skall fungera som tillsynsorgan. Det nuvarande tillståndet är långt ifrån tillfredsställande. De lokala hälsovårdsmyndigheterna försöker nog göra sitt bästa för att övervaka hälsovårdsstadgans 'efterlevnad, men de kan inte komma ifrån sitt beroende av industriföretagen — dessa ger dock sysselsättning och 'skattepengar. I början av innevarande år lämnades exempelvis uppgifter om skrämmande resultat av en undersökning beträffande luftnedsmutsningen från Domnarfvets jernverk i Dalarna. Företagets egna undersökningar var positiva. Parallellt företogs emellertid motsvarande undersökningar på uppdrag av statens naturvetenskapliga forskningsråd och deras resultat gick stick i stäv mot företagets. Björkbeståndet uppgavs ha dött och gran föryngrar sig inte längre. I detta sammanhang framkom också att en överingenjör i företaget sitter som ordförande i stadens vattenoch luftvårdsnämnd. Denne skall alltså tillvarata stadens intressen mot luftsmutsaren Domnarfvets jernverk där han är överingenjör. Kostnaderna för åtgärder kommer här in i bilden i fråga om såväl luftsom vattenföroreningarnas bekämpande. Det torde bli oundvikligt att frågan om miljöavgifter från företagen tas upp till konkret prövning; åtgärderna i reningssyfte måste ses som en del av produktionskostnaden. I våra motioner begärs en riksplan för anläggande av värmekraftverk. Utskottet understryker behovet av en fysisk riksplanering som anvisar områden för olika aktiviteter. Utskottet skriver: »Sedan någon tid tillbaka pågår också inom kommunikationsdepartementet arbete på att närmare utforma metoder för en översiktlig sådan planering.» Det vore, herr talman, intressant om närmare upplysningar kunde lämnas om hur långt arbetet härmed fortskridit. Beträffande frågan om skärpning av bestämmelserna beträffande utsläpp av kloakvatten föreslås i våra motioner vissa normer för uppförande av reningsverk. Utskottet hänvisar till den aviserade propositionen, som =<:skall framläggas nästa år, och går av det skälet inte in på någon bedömning av vårt förslag.

Utan en sådan skärpning i målsättningen lär det inte vara möjligt att förverkliga ett »återställande av vattnet», som termen lyder, och inte heller att förebygga den situation som enligt sakkunniga hotar att inträda år 2000 när det gäller tillgången till dricksvatten. Det förefaller som om utskottet tar väl lätt på frågan om vattenförorening genom utsläpp från fartyg. Lagen ger länsstyrelserna möjlighet att förbjuda utsläpp även av andra ämnen än oljeprodukter, anför utskottet. Men säger inte erfarenheterna att »möjligheterna att förbjuda utsläpp» är ett bräckligt vapen? Just därför ställs i motionen ett förslag om att fartyg skall utrustas med uppsamlingstankar. Detta förslag avstår utskottet helt från att kommentera. Förslaget utformades som ett yrkande om ändring av vattenlagen, och jag får väl nöja mig med att även i detta sammanhang avvakta förslag på området. Herr talman! Jag ställer mig emellertid mycket starkt kritisk till utskottets avvisande av förslaget i motionen om 'en särskild miljövårdskampanj under åren 1969—1971. Skälet anges vara, att Europarådet påbörjat en europeisk vattenvårdskampanj och planerar att göra 1970 till ett europeiskt naturvårdsår. Motsvarande verksamhet skall inom respektive stater anordnas på det nationella planet. Det sistnämnda borde väl kräva just vad motionsparet 1:28 och II: 37 föreslår, nämligen en miljövårdskampanj, »på det nationella planet», d.v.s. i Sverige. Ett genomförande av Europarådets intentioner borde rimligen leda till andra slutsatser än utskottets, som skriver: »... synes någon särskild miljövårdskampanj inte vara erforderlig.» Det måste väl ändå här vara fråga om något vida mer än vad som anslås för naturvårdsupplysning. Varför inte något av en motsvarighet — i varje fall till viss, icke ringa del — till kampanjen i samband med övergång till högertrafik. även om ingen direkt jämförelse kan göras, vill jag med detta ha understrukit, att behov föreligger av något mer än den årliga naturvårdsupplysningen. Frågans vikt vore värd ett betydligt mer markerat ställningstagande än vad utskottet kostar på sig. Herr talman! På flera punkter har motionerna I:28 och 11:37 besvarats med hänvisning till förslag som väntas föreläggas nästa års riksdag; remiss till lagrådet föreligger redan, och dessutom behandlas en del förslag i samband med särskilda propositioner. Jag noterar att utskottet i flera avseenden gör uttalanden som överensstämmer med motionernas syfte. Jag skall därför avstå från att yrka bifall till nyssnämnda motionspar. Med det anförda har jag dock velat motivera motionerna och göra några understrykanden i dessa synnerligen betydelsefulla frågor.

Herr talman! Det har gjorts och görs en del för att rena vårt avloppsvatten, men om man ser till miljövården i stort måste man ändå erkänna att den är ett i högsta grad försummat område. Det går ut över allmänheten, som får en allt otrivsammare miljö, allt sämre luft — det kan på Stockholms gator ibland vara nästan svårt att andas — och allt sämre vatten, vartill kommer bullerstörningar. Ibland — och det är allvarligare — går det också ut över yrkesgrupper och deras ekonomi, t.ex. över yrkesfiskarna. Den debatt som har förts om risken för kvicksilverförgiftningarna och som enligt min mening varit mycket överdriven, har orsakat väldiga skador för yrkesfisket, som inte tillnärmelsevis kompenseras genom de relativt blygsamma ersättningar som utgår i vissa fall. Tredje lagutskottet hade tillfälle att nu i september göra en mycket intressant och givande studieresa i Västtyskland. Där kunde vi konstatera att man helt naturligt har ännu besvärligare problem än vi, eftersom man har en mycket koncentrerad industri och koncentrerad bebyggelse inom stora områden av landet. Men vi kunde också konstatera att man uppenbarligen kommit längre än vi, att man har gjort kolossalt mycket där nere för att komma till rätta med problemen, att man har gjort det med känd tysk grundlighet och att man också har nått vissa resultat. Man har mätsystem, som kan ge besked om vilka resultat man uppnår. Utvecklingen har också gått åt rätt håll. Det är glädjande att intresset här i vårt land från alla politiska partier numera är stort för att komma till rätta med dessa problem. Det är också glädjande att vi kommer att få ett lagförslag till nästa års riksdag beträffande skydd mot miljöfarlig verksamhet, när det gäller vattenoch luftföroreningar och buller. Vi avvaktar med stort intresse vad det lagförslaget kommer att innehålla. Jag vill fästa den förhoppningen till detta förslag, att största möjliga hänsyn till yrkesfiskets intressen kommer att tagas. Det är för närvarande så, att fisket har fullt skydd i vattenlagen i avseende på vattenkraftutbyggnader. Där sägs klart ut att fisket skall bevakas på alla sätt. Det har också utdömts mycket stora belopp i ersättning för de skador som förorsakats fisket i samband med olika regleringar. För närvarande finns emellertid inte någonting som säger hur fisket skall kompenseras, om man släpper ut avfall som negativt påverkar fisket. Jag hoppas att detta missförhållande rättas till i det nya lagförslag som kommer. En detaljfråga, som tagits upp här och som, vad jag kan förstå, inte kommer att inrymmas i det kommande lagförslaget, är nedskräpningen från fartyg. Denna fråga berördes nyss av den föregående talaren. Länsstyrelserna har vis sa befogenheter, som dock icke utnyttjats annat än då det gällt fast avfall. Det är kanske naturligt att så icke skett beträffande flytande avfall. Därvidlag krävs nämligen mycket stora investeringar och framför allt samordning. Det går naturligtvis inte att lösa den frågan inom ett län. Jag hoppas därför att kommittén för ett renare samhälle, som fått frågan om hand, skall komma fram till förslag om förbättringar i det avseendet, ty det är helt felaktigt att man som nu får släppa ut i stort sett vad som helst, vilket också fartygen gör. I detta sammanhang skulle jag vilja framhålla att jag tror att det är ytterligt angeläget att man får ett samarbete på det internationella planet. Det hjälper ju inte att vi vidtar åtgärder här i vårt land och utfärdar bestämmelser för fartyg i hamnar eller i den inre skärgården, om inte också de utländska fartyg som i allt större utsträckning kommer till våra hamnar rättar sig efter dessa bestämmelser. Det är alltså mycket angeläget att denna fråga tas upp också internationellt. Jag beklagar att utskottet skrivit litet tamt i det avseendet. Jag hade tyvärr inte tillfälle att vara med vid justeringen, annars hade jag yrkat på en mera bestämd skrivning i syfte att uppnå ett internationellt samarbete i denna fråga. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag anser att 4 § andra stycket jaktstadgan är en skrivbordsprodukt. Man har inte tagit hänsyn till jägarorganisationernas remissyttranden, vilket naturligtvis är beklagligt. Jag hade väntat mig att åtminstone tredje lagutskottet skulle göra detta, men så blev faktiskt inte fallet. Enligt 4 § andra stycket är all jakt med skjutvapen förbjuden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång. Före denna paragrafs tillkomst gällde nattjaktsförbudet endast för älg, hjort och rådjur och inte som nu även småvilt. Nattjaktsförbudet gäller i princip alla viltarter i hela riket och under hela året. Jag anser att de införda bestämmelserna om ett visst klockslag då skjutvapen får användas vid jakt på både storvilt och småvilt leder till onödig irritation och många gånger osämja bland jägarna. Det kan även leda till oförskyllda åtal för överträdelse av jaktstadgans föreskrift, vilket jag också har påtalat i min motion. Enligt 7 § 1 mom. i jaktstadgan kan länsstyrelsen medge undantag från 4 8 andra stycket. Enligt uppgift från statens naturvårdsverk har samtliga läns jaktvårdsföreningar hos respektive läns styrelser sökt och erhållit generella tillstånd till nattjakt för varierande tider och djurslag. Därutöver har ett mycket stort antal personliga tillstånd till nattjakt meddelats av länsstyrelserna. Detta förhållande förutspådde jag även i motionen, och då så nu skett anser jag att nattjaktsförbudet för småvilt är oberättigat. Man säger att förbud mot jakt nattetid är befogat dels från humanitära synpunkter, dels av ett önskemål om att försvåra olovlig jakt. Förbudet innebär emellertid att jakt omöjliggörs på skadliga rovdjur. För sådan jakt måste man begära särskilt tillstånd. Jag anser för min personliga del att nattjaktsförbud även kan leda till olaga jakt. Man borde i stället, tycker jag för min del, stifta jaktlagar som byggde på förtroende till jägarna. Jag vill nästan påstå att det knappast finns någon grupp av människor som misstänkliggörs så som jägarna. Angående skadskjutningar säger man att sådana förekommer i graverande omfattning och att riskerna härför ökas med sämre ljusförhållanden. Jag vill även påstå att den övervägande delen av skadskjutningarna har helt andra orsaker: framför allt jägarnas nerver, att man skjuter på långa avstånd eller med dålig ammunition för att nämna några orsaker. Herr talman! Det enda positiva i utskottsutlåtandet är att utskottet anser att skärpningen beträffande nattjakten inneburit »visst intrång i jägarnas intressen». Då emellertid jaktstadgan helt nyligen trätt i kraft och någon erfarenhet ej ännu anses ha vunnits av dess tillämpning avstyrker utskottet motionen. I en del fall håller man i denna kammare på 30-åriga principer då det gäller jakten, och i detta fall vill man tydligen inte rätta till ett missförhållande på ett tidigt stadium. Med hänsyn till utskottets svaga motivering ber jag att få yrka bifall till motionen.